Fru talman! Tack, ministern, för svaret! Vi har i denna församling tagit ett väldigt viktigt beslut. Vi tar ofta väldigt viktiga beslut, men i det här fallet gäller det att vi då och då skickar människor på utlandsmission. Vi skickar våra soldater till Mali, Afghanistan, Iran med flera länder på väldigt viktiga och svåra uppdrag. Vi skickar ut dem för att de ska göra fredsbevarande insatser och humanitära insatser. Det är på gång att vi ska skicka 130 nya personer till Mali. Mali är ett av världens farligaste länder. Där finns det ganska ofta bilbomber. Det är nattliga attacker. Det är ganska varmt ute. När jag var där fanns det väldigt lite vatten. Jag vet att varje person som var där nere fick göra max två knapptryck i duschen per dygn. Vi rustar dessa personer med träning och materiel men inte med vaccin. Jag tycker att det är märkligt. Nu är jag glad att ministern står här och berättar det som vi också fick höra i nyheterna i måndags: att man har tagit beslutet att Försvarsmaktens personal ska vaccineras om de ska på utlandsmission. Frågan är varför man inte har gjort det tidigare. Är det för att FN har gett en uppmaning som regeringen har blivit uppmärksammad på detta? Var det faktiskt så att regeringen glömde bort de soldater som ska på utlandstjänst? Glömde man bort att de behövde vara rustade även med ett vaccin? Som ministern var inne på är syftet att man ska prioritera vissa grupper som har störst risk för att bli allvarligt sjuka eller dö i covid-19. Ja, de är inte långt framme i vaccinationsprogrammet i Mali, till exempel. Det är en ganska stor risk när man åker dit. Man lämnar alltså sina nära och kära, sina familjer och sina vänner för att göra enorma insatser i Sveriges namn. Det ska vi vara tacksamma för. Men jag tycker inte riktigt att man tackar dem med att inte vaccinera dem. Jag tycker att det är pinsamt. Det är näst intill skamligt, faktiskt, att regeringen inte har gjort något tidigare. Vi har också de soldater som redan är ute och som kommer att komma hem. Under en insats åker man hem på en så kallad leave. Det är väldigt lång karantäntid i Sverige men också när man kommer ned till campen. Att ha en väldigt lång karantäntid för ett gäng som åker fram och tillbaka ger en väldigt dålig operativ effekt, vilket är olyckligt, för det blir inte så trovärdigt för oss svenskar. Man blir inte heller så populär på campen när man kommer ned och inte har vaccinerad personal. FN har ändå uppmanat Sverige att vaccinera, precis som man har rekommenderat alla andra länder att göra. Jag undrar: Hur har regeringen låtit detta ske? Har man missat det eller struntat i det?

Fru talman! Jag blir lite bekymrad. Det känns lite som att ministern pratar om att systemet ska gå före människan, och så kan vi faktiskt inte ha det. Självklart finns det en prioritetsordning, och den är viktig. Men det måste också finnas en grundtanke att inkludera alla olika typer som vi har i Sverige. Där borde de som ska iväg på utlandsmission vara prioriterade och ha varit prioriterade tidigare. Frågan kvarstår: Har man missat det, eller har man struntat i det? Jag har ställt frågor i min interpellation, fru talman, om vilka överväganden som ligger till grund för beslutet att inte prioritera vaccination av personal i internationella insatser. Jag upplever faktiskt inte att jag får något svar på det. Jag är, precis som jag sa i mitt tidigare anförande, jätteglad att regeringen tog detta beslut i måndags. Jag är ledsen över att det inte kom tidigare, men nog om det. Nu finns beslutet. Men varför har man inte prioriterat det tidigare? Det är faktiskt en viktig fråga. Jag har också frågat om ministern har agerat för att få Försvarsmaktens personal vaccinerad innan utlandstjänstgöring eller tjänstgöring i utsatta positioner bland covidsjuka i Sverige. Då måste jag ändå tolka ministerns svar som att regeringen inte har gjort några som helst insatser för att det ska ske. Vi har även försvarsmaktspersonal här hemma som gör enorma insatser. De kör ambulanstransporter och hjälper till med provtagning, till exempel Operation Gloria. Jag var själv och besökte dem i Göteborg förra sommaren. Det var en fantastisk insats för att göra snabba, stora insatser när det gäller provtagning. Varför är inte de vaccinerade? Jag tänker att de ändå är i en utsatt position när de rör sig bland kanske väldigt många smittade. Jag undrar om ministern avser att göra någonting åt detta. Kan även de som ska vara kvar i Sverige och som gör fantastiska insatser här få vaccin, och det å det snaraste? Det finns ju regioner som prioriterar olika i fas 4, så här borde man kunna prioritera Försvarsmaktens personal. Fru talman! För inte så länge sedan blev tre personer skadade i Mali. De överlevde tack och lov, och vi är tacksamma för deras och alla andras insatser där nere. Nu har vi väldigt bra, egen sjukvård med oss till Mali, men vad händer när den inte räcker till, när det inte finns tillräckliga resurser och man behöver ta hjälp på plats? Vi har alltså skickat ned soldater som inte är vaccinerade. Ska de då behöva gå till något annat sjukhus där de kanske inte har samma resurser som vi brukar ha i Sverige? Det är inte lite som regeringen utsätter de här soldaterna för. Som jag sa tidigare är det soldater som åker iväg och lämnar familj och vänner för Sverige, för fredsbevarande och humanitära insatser. En del skriver till och med brev till sina familjer med instruktioner om vad som ska hända om de kommer hem i en kista. Vi är kvar här hemma, trygga med mat och dryck och kan duscha hur länge vi vill. Frågan är varför ministern och regeringen inte har agerat för att Försvarsmaktens personal som åker iväg skulle kunna ha fått vaccin mycket tidigare.

Fru talman! Jag förstår mycket väl prioritetsordningen, men det är ändå bra att Lena Hallengren beskriver den flera gånger. Fas 2 innefattar exempelvis personal inom vård och omsorg. Fas 3 innefattar personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder. Då undrar jag: Anser inte ministern att Försvarsmaktens personal som ställer upp och arbetar som ambulansförare eller kör iva-patienter borde innefattas där? Är det bara om man är anställd av en region, eller hur ska jag tolka ministern? Vi kan inte utläsa exakt vilka som hör hemma i en viss prioritetsordning. Det är förståeligt. Men jag undrar fortfarande, och jag har faktiskt inte fått svar på den frågan, om Sveriges regering har missat våra svenska soldater i utlandstjänst eller om man bara har struntat i dem. Jag undrar också, angående de soldater som är ute nu, om inte ministern håller med om att det blir väldigt dålig operativ effekt i en insats om man ska sitta i karantän och inte kunna göra någonting i sex veckor för varje gång man gör en rotation. Hur har regeringen låtit detta ske? Som jag var inne på tidigare rustar ni de här soldaterna med träning, materiel och en massa andra saker men inte med vaccin. Jag är ingenting annat än jätteglad att regeringen tog det här beslutet i måndags, men frågan är varför man inte har gjort det tidigare. Och avser ministern verkligen inte att göra någonting åt dem som jobbar inom sjukvården i Sverige här hemma?